Fru talman! Vi ska nu debattera näringsutskottets utlåtande 24 om granskning av EU-kommissionens grönbok om klimat och energipolitiken till 2030. Låt mig inledningsvis yrka bifall till reservation 1 som är gemensam för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern. Fru talman! Inte sällan beskrivs utmaningarna att klara att möta och avvärja hoten mot de globala miljö och klimatförändringarna som de största utmaningar som vi står inför. Det stämmer att de är svåra, tuffa och utmanande men inte desto mindre nödvändiga. Alternativen är nämligen så ohyggligt mycket värre. För att kunna bli framgångsrik inom klimat och miljöområdet krävs naturligtvis internationella överenskommelser, eftersom merparten av de problem vi talar om i alla avseenden är gränsöverskridande. Det faktum att EU för fem år sedan lyckades enas om de så kallade 20-20-20-målen var ett framsteg i kampen för en klokare klimat och energipolitik, i första hand på europeisk nivå. Denna uppgörelse gav och ger en tydlig ram för energi och klimatpolitiken fram till 2020. Mycket tyder på att EU kommer att klara åtminstone två av de tre mål som sattes upp. Målen för utsläppsreducering och andelen förnybar energiproduktion kommer att uppnås - allt talar för det - däremot inte målet om 20 procents energieffektivisering. Fru talman! Den nu aktuella grönboken från EU är naturligtvis ett uttryck för kommissionens insikt om att nya mål för energi och klimatpolitiken för tiden efter 2020 och för att nå målen till 2050 måste formuleras nu och att det är bråttom. Det är dags att ta nästa steg inom europeisk energi och klimatpolitik. Vi har inte råd att vänta. Därför är kommissionens ambitionstakt vad avser tidplanen för nya förslag minst sagt ambitiös. Från vår sida hälsar vi med tillfredsställelse att kommissionen nu startar detta viktiga och nödvändiga arbete. Vi välkomnar därför också regeringens positiva inställning till ett bindande mål för minskningen av växthusgasutsläppen till 2030. Vi anser dock att vi för att nå målet till 2050, det vill säga en minskning av utsläppen av växthusgaser med 80-95 procent, inte bara behöver fastställa bindande mål för 2030 utan också slå fast mål för 2040. På så sätt kan vi skapa en tydlig utvecklingstrappa fram till 2050, och vi ger alla aktörer en bild av vad som krävs och vad som måste göras. Det är inte minst viktigt för att aktörerna inom energiområdet ska få stabila och fasta spelregler att förhålla sig till, eftersom det underlättar nödvändiga investeringar för framtiden. Det är investeringar som vi kommer att behöva om vi ska klara energi och klimatutmaningarna och samtidigt skärpa konkurrenskraften för europeisk och svensk energisektor. Vi menar också att målet till 2050 bör vara i den övre delen av målintervallet, det vill säga uppemot 95 procent. Fru talman! Vi socialdemokrater anser att Sverige ska stå för en progressiv energi och klimatpolitik, en politik som vi ser också stärker vår konkurrenskraft och bygger broar till fler nya jobb och välfärd i Sverige. Vi vill se ett fossilfritt samhälle och därför en långsiktigt förnybar energiproduktion. Vägen dit innebär inte bara tuffa utmaningar utan också stora möjligheter. För att vi ska nå dessa nödvändiga mål krävs det tydliga, ambitiösa och bindande mål på fler områden än att minska utsläppen av växthusgaser. Vi är fast övertygade om behovet av bindande mål även när det gäller andelen förnybar energiproduktion och inte minst, när det gäller energieffektivisering. Regeringens och utskottsmajoritetens inställning att på djupet utreda och analysera behovet och konsekvenserna av bindande mål för förnybart och energieffektivisering är alldeles för passiv och visar på att man inte riktigt tror på politiken som verktyg för att förändra. Om vi ska lyckas klara de utmaningar vi har på energi och klimatområdet kan politiken inte förhålla sig passiv utan måste gå före på vissa områden. Ett lyckat exempel har bland annat varit industrins energieffektiviseringsprogram. Visst är utredningar och analyser viktiga för att undvika suboptimeringar och andra negativa konsekvenser, och att säkra europeisk konkurrenskraft är självklart. Att ifrågasätta bindande mål på dessa områden är dock som vi ser det inte ett framkomligt alternativ. Som ett exempel på hur man kan stimulera en satsning på produktion av förnybar energi har vi bland annat pekat på möjligheten att höja ambitionen inom ramen för det svensk-norska elcertifikatssystemet. Just det faktum att vi har saknat bindande mål för energieffektivisering under den innevarande perioden, samt regeringens näst intill reflexmässiga motstånd mot detta, tror vi sannolikt är starkt bidragande till att målet inte kommer att nås. Kort sagt är vi övertygade om vikten och behovet av bindande mål på samtliga tre områden. Annars kommer den utveckling vi alla vill se inte att komma till stånd. Vi socialdemokrater är också fast övertygade om att detta, rätt utformat, mycket väl går att kombinera med bibehållen konkurrenskraft för svenskt och europeiskt näringsliv och inte minst för industrin. Att som majoriteten förespråkar göra ingenting, eller i varje fall väldigt lite, gagnar inte utvecklingen på något sätt - inte för miljön och inte för Sveriges och Europas jobb och konkurrenskraft. Till den som förhåller sig passiv måste frågan ställas: Vad är alternativet? Fru talman! Avslutningsvis ska jag säga någonting om behovet av satsningar på infrastrukturen inom det här området. Här ligger kanske en av de största, alternativt den största, utmaningen. Detta gäller såväl forskning och utveckling som ny teknik och investeringar. För att nå de mål vi ställt upp kommer det att krävas mycket stora investeringar i infrastrukturen inom EU. Det handlar om förutsättningarna för en integrerad europeisk energimarknad, om leveranssäkerhet och om förutsättningar för ett nytt såväl produktionsmönster som konsumtionsmönster. Då är det viktigt att vi prioriterar satsningar och investeringar i infrastruktur som stöder den utveckling vi vill se, inte en utveckling som låser in Europa i ett fossilbränsleberoende. Avslutningsvis, fru talman, yrkar jag än en gång bifall till reservation 1.

Fru talman! Vi debatterar i dag EU-kommission-ens grönbok om ett klimat och energiramverk till 2030, vilket ska staka ut vägen till en ny uppgörelse kring energi och klimatpolitiken bland EU:s medlemsländer. Alliansregeringen säger ofta att klimat och miljöutmaningen är för stor för att bara Sverige ska agera och att det behövs politiska beslut på en högre nivå, såsom i EU. När vi nu fastställer den svenska ståndpunkten om EU:s nya klimat och energimål till 2030 väljer dock alliansregeringen att inte ställa sig bakom de medlemsländer som vill ha skarpa mål för klimat, förnybar energi och energieffektivisering. Miljöpartiet har högre ambitioner än så. Den svenska regeringen väljer att inte stödja nya bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering till år 2030 utan skriver bara vagt att man vill utreda frågan vidare - trots att regeringen samtidigt konstaterar att de bindande målen för år 2020 har varit avgörande för utvecklingen av förnybar energi hittills. Ska detta tolkas som att regeringen sänker ambitionerna för förnybar energi? Om de nuvarande målen är en förklaring till att den förnybara energin utvecklas som hittills och regeringen inte förespråkar en fortsättning på de målen är frågan vad regeringen ser för framtid för den förnybara energin i Sverige och Europa. Sverige ligger långt fram vad gäller utvecklingen av förnybar energi, tack vare goda förutsättningar och en historisk utbyggnad av förnybar energi. Med halva energisystemet förnybart är det dock fortfarande hälften av vår energi som inte är hållbart producerad. I dag är energisystemen alltmer integrerade, och energimixen kan inte enbart studeras utifrån ett nationellt perspektiv. Om Sverige använder energin smartare och därmed kan minska energianvändningen kan vi, i kombination med en ökad förnybar energiproduktion, göra ett viktigt bidrag för klimatet genom att exportera förnybar el till de länder som i dag har kolkraft. Att regeringen inte väljer att stödja bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering är olyckligt både för klimatet och för företagens möjlighet att skapa nya, gröna jobb. EU-kommissionen skriver i grönboken att minst 30 procent förnybar energi krävs till år 2030 för att vi ska klara tvågradersmålet. Ett mål om minskade klimatutsläpp stärks om det backas upp av mål om förnybar energi och energieffektivisering. Europa står inför stora investeringar i ny energi och elproduktion. Att bygga förnybar energi, som solenergi och vindenergi, är billigare än ny kärnkraft, och politiken behöver vara tydlig med att det är mot ett helt förnybart energisystem vi ska gå. Den kilowattimme som inte behöver produceras är alltid den billigaste och miljövänligaste. En analys av målen till 2020 visar att energieffektiviseringsmålet om 20 procent inte kommer att nås, och en förklaring är att det målet till skillnad från de andra två inte var bindande. I utvärderingen av de tre mål vi har under den här perioden är det tydligt att det är målen som är bindande som ger effekt. Just därför behöver vi nya bindande mål till 2030. Det behövs också en politik för att hushåll och företag ska kunna minska sin energianvändning och sänka kostnaden på sin elräkning. Miljöpartiet föreslår tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att det behövs tre bindande mål för klimat, förnybar energi och energieffektivisering. Vi är eniga om att målet är ett fossilfritt samhälle där energisystemet är till hundra procent förnybart. EU:s klimatmål för 2030 måste vara mer ambitiöst än det kommissionen föreslagit för att det ska bli möjligt att nå målet med utsläppsminskningar på 80-95 procent till 2050. Vi förespråkar att klimatmålet till 2030 sätts för att ge förutsättningar att nå det högre spannet av målet. När det är de rika länderna som både historiskt och i dag står för de största klimatutsläppen är det också där ledarskapet behöver finnas.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

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 2. För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard måste energipolitiken inriktas på att säkerställa en prisvärd, stabil och tillförlitlig energiförsörjning för såväl hushåll som näringsliv. Vi ser vikten av att en nation har kontroll över sin egen energiförsörjning, men detta utesluter inte att energisystem kan delas och utvecklas genom samarbete mellan nationer, till exempel i Sveriges närområde. Jag och Sverigedemokraterna föredrar en hög grad av självförsörjning och att det svenska energisystemet utvecklas med fokus på leveranssäkerhet och miljöansvar. Jag är i grunden positiv till att det tas fram en handlingsplan för en långsiktig och hållbar klimat och energipolitik med utgångspunkt i vad som sägs i kommissionens grönbok. Jag har dock ett antal synpunkter på grönboken och är i några avseenden djupt kritisk till vissa centrala frågor som tas upp. De så kallade 20-20-20-målen är en god grund för nya mål, men för att säkerställa ett realistiskt och förankrat förslag behövs det en utvärdering av de åtgärder som har vidtagits för att nå dessa mål. I beräkningarna måste de mål som faktiskt har uppnåtts vägas mot effekterna på den europeiska konkurrenskraften, förekomsten av så kallat koldioxidläckage, infrastrukturinvesteringar samt elnätens funktion och kapacitet. En viktig utgångspunkt för Sverigedemokraternas klimatpolitik är att Sverige tar ett stort ansvar genom i stort sett koldioxidfri energiproduktion. Att vi tvingas ta ett oproportionerligt större ansvar än vi redan i dag gör ser jag dock som tillväxthämmande. Det är positivt att ramen för 2030 bygger på långsiktighet och att man är inriktad mot ett mål om internationella avtal. Det saknas dock närmare preciseringar av vilka marknadsaktörer som kommer att tvingas bära kostnaderna för att nå målet. Fru talman!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 EU kan mycket väl ta en ledande roll i internationellt samarbete gällande utsläpp av växthusgaser, men att EU ska gå före och ställa ännu hårdare krav på medlemsstaternas industri i förhållande till den globala marknaden ser jag som långsiktigt orealistiskt och ogynnsamt för det globala klimatarbetet. Mot bakgrund av att koldioxidutsläppen ökar markant på andra håll i Europas omvärld anser jag att det bör göras en djupare konsekvensanalys av en för ambitiös europeisk klimatpolitik. Jag vill även påminna om den hållning som Sverigedemokraternas representant i utskottet intog i samband med att riksdagen behandlade kommissionens energifärdplan för 2050. Innebörden är att jag inte anser att det ska slås fast ett sådant bindande mål för energieffektivisering på EU-nivå. Jag finner heller ingen anledning att uppmana kommissionen att utreda ett sådant mål ytterligare. Min hållning är i stället att energieffektivisering visserligen bör ses som en angelägen åtgärd men att det ska vara en fråga för de enskilda medlemsstaterna att utforma målen och att göra det på marknadsmässiga villkor. Villkoren är helt enkelt alltför olika i EU:s medlemsstater för att effektiva gemensamma normer och system ska kunna appliceras. Däremot anser jag att koldioxidbeskattning av nettoutsläpp är ett ekonomiskt styrmedel som är användbart för att klara klimatmålen. EU bör också utforska möjligheten att beakta koldioxidutsläpp vid fastställandet av tariffer för import av varor. Ett gemensamt internationellt pris på koldioxid är ett steg i rätt riktning. Detta ska fastställas i samförstånd på internationell basis med bindande avtal mellan ledande nationer eller mellan olika sektorer. Beroendet av fossila bränslen måste på sikt brytas. För att Sverige ska kunna minska sina växthusgasutsläpp kommer kärnkraften att spela en viktig roll. En satsning på ny kärnkraftsteknik bör därför vara en naturlig ledstjärna även i EU:s fortsatta arbete med att minska växthusgasutsläppen. Fru talman! För att EU ska kunna ha en säker tillgång till energi är det önskvärt att beroendet av import från instabila stater minskas och att sådan import på sikt helt fasas ut. Det är av särskild vikt att beroendet av importerad gas inte ökar och att de nationella energiförsörjningsplanerna inte blir beroende av andra nationers energiförsörjningsplaner. Ett viktigt steg är att varje medlemsstat strävar mot att vara självförsörjande när det gäller elproduktion. Priset på el ökar, och de europeiska elnätens kapacitet har nått sin gräns. Därutöver planeras en stor utbyggnad av intermittenta energislag, och behovet av ytterligare investeringar i den decentraliserade infrastrukturen ökar. Detta kan komma att medföra oerhörda kostnader men även innebära problem för en del närliggande nationer då deras elnätskapacitet belastas till bristningsgränsen av energipikar som bland annat härrör från vindkraften. Enligt min uppfattning bryts inte fossilbränsleberoendet mest effektivt genom kraftfulla subventioner till intermittent energiproduktion. EU bör således fasa ut subventioner för vissa intermittenta energislag och i stället säkerställa tillgången på bas och reglerkraft. Avslutningsvis vill jag betona att det är av stor vikt att Sveriges kapacitet för elöverföring till Europa inte förstärks innan vår nationella kapacitet är fullt utbyggd, detta för att sydsvenska elkonsumenter ska slippa drabbas av ett högre elpris som en följd av ökad efterfrågan i övriga Europa. Sammanfattningsvis gäller följande för EU:s energisituation: Realistisk långsiktighet. Internationella överenskommelser gällande nationer eller sektorer är att föredra. Konkurrensneutrala investeringar i ny teknik, för att inte tappa marknadsandelar på grund av för höga priser. Satsningar i bas och reglerkraft med kärnteknik som grund. Utfasning av subventioner på vissa intermittenta energislag för en rättvis och stabil prisbildning på energi. Fru talman! Det viktigaste i och med detta är att vi vill minska utsläppen och inte flytta problemet till en annan sida av jordklotet samt att säkerställa vår konkurrens. När jag ändå har ordet vill jag tacka utskottet för gott samarbete och för att ni i utskottet har tagit emot mig med förståelse och tålamod och hjälpt mig. Jag önskar er alla en trevlig sommar.

Fru talman! Ledamöter, åhörare! För några veckor sedan nåddes vi av nyheten att andelen koldioxid i atmosfären hade passerat 400 miljondelar. Det är en nivå som inte har funnits på vår jord på hundratusentals år. Vi vet att klimatförändringarna redan i dag får helt förödande konsekvenser, i synnerhet för människor som lever på den fattiga delen av vårt jordklot. Människor drabbas av extrema väder som översvämningar, havsnivåhöjning och extrem hetta. Det solklara budskapet till oss som har möjlighet att påverka därför att vi är lagstiftare är att vi måste göra mer och göra det snabbare. EU har kommit med en grönbok över EU:s klimat och energipolitik. EU ställer sig ett antal frågor, bland annat om EU borde ha ett nytt klimatmål till 2030. Behövs det bindande mål för förnybar energi? Behövs det bindande mål för energieffektivisering? Man tar upp det faktum att EU-länderna i dag, för att nå sina utsläppsmål, gör uppköp av utsläppskrediter i andra länder. Jag tycker att den här grönboken är mycket intressant och väcker en mängd frågor om hur vi bedriver vår klimat och energipolitik. Självklart borde vi utifrån all den klokskap vi får fatta beslut om hur vi ska gå vidare. Det gör vi i viss mån i och med det här betänkandet. Vi inom Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lämnat en reservation som jag snart ska återkomma till. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är självklart att vi ska ha ett bindande utsläppsmål till 2030. Vi tycker också avseende bindande mål till 2050 att vi borde befinna oss i det övre spannet när det gäller minskningar på mellan 80 och 95 procent. I den rödgröna reservationen tar vi upp att det behövs bindande mål för utsläppsminskningar till 2030. Vi vill ha bindande mål för hur mycket förnybar energi som ska produceras inom EU, och vi vill ha bindande mål för energieffektivisering. När det gäller hur regeringen och regeringspartiernas representanter i kammaren svarar på detta blir jag besviken. Jag blir också ganska förvånad. Man svarar visserligen att man vill ha bindande mål för utsläppsminskningar till 2030. Där är vi överens, även om vi kanske inte är överens om hur ambitiösa målen ska vara. Men jag förstår verkligen inte varför man i dagsläget inte vill ha bindande mål för energieffektivisering och för hur mycket förnybar energi som ska produceras. Vi har sådana bindande mål i dag. Dessa gäller fram till 2020. Snart är vi vid 2020, och för Sveriges del gällande produktionen av förnybar energi har vi redan uppnått vårt mål. Vi passerade nyligen 50 procent produktion av förnybar energi. Det känns märkligt att regeringen svarar att man vill utreda vidare huruvida vi ska ha bindande målsättningar på de här områdena. Vi ska komma ihåg att för varje år som regeringen sitter ned och utreder detta tappar vi ett år av tempo i klimat och energiarbetet. Som jag inledde med att säga har vi inte tid att tappa mer tid, för utsläppen i världen är så stora och har ökat så snabbt. Grönboken tar också upp det faktum att många europeiska länder uppnår sina klimatmål genom att de köper ut utsläppskrediter i andra länder. Sverige är ett av de EU-länder som köper upp mest utsläppskrediter i andra länder. Hela 30 procent av våra minskningsambitioner åstadkommer vi genom att vi köper upp krediter i Kina, Indien och andra länder. Vi ska komma ihåg att när vi gör det innebär det att investeringar inte blir av i Sverige. Den stora omställningen stannar upp eftersom vi i stället gör investeringarna i andra länder. Vi ska också komma ihåg att det är svårt att beräkna värdet av uppköpen av utsläppskrediterna. Blir det några minskningar av över huvud taget? Tyska Öko-Institut gjorde en stor utvärdering av de så kallade CDM-projekten och kom fram till att ungefär 40 procent av projekten inte kan klassas som additionella, och additionella innebär de facto att de bidrar till utsläppsminskningar. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är jätteviktigt att vi samarbetar med andra länder. Därför avsätter vi avsätter ett separat klimatbistånd för att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat och att minska sina utsläpp. Men våra klimatmål, som vi klubbar här i kammaren, ska vi uppnå på hemmaplan. Vi ska inte uppnå våra klimatmål genom att köpa upp utsläppskrediter. Det som grönboken tar upp i det avseendet är väldigt bra, och det som EU-diskussionen mycket handlar om är just att man ska klara sina utsläppsåtaganden på hemmaplan, inte genom uppköp av billiga utsläppskrediter. Detta är också något som vi rödgröna tar upp i vår reservation. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Det är viktigt att sätta upp mål, och det är minst lika viktigt att ha en plan för hur man ska nå målen. EU:s 2020-mål har gjort att Sverige och övriga EU har tagit viktiga och nödvändiga steg mot ett mer hållbart samhälle. Nu närmar 2020 sig, som flera talare har nämnt här tidigare, och för att den positiva utvecklingen inte ska stanna upp, eller i sämsta fall vända, är det nu angeläget att EU startar arbetet med att ta fram nya mål och verktyg för att nå dem. Vi är här i kammaren i dag för att debattera EU-kommissionens grönbok om klimat och energipolitiken till 2030. Det är ett ramverk som ska säkra utvecklingen mot ett samhälle som ska klara av 2050-målen om en maximal temperaturhöjning med två grader och en minskning av utsläppen med 80-95 procent. EU-kommissionen lyfter fram, tre viktiga orsaker till att det är angeläget att vi redan nu kommer fram till nya mål inom unionen. Vi har långa investeringscykler på energisidan som gör att vi måste ha långsiktiga förutsättningar. Vi måste ha ett förtydligande av målen som gynnar efterfrågan på effektiv och koldioxidsnål teknik och som är bra för forskning, utveckling och innovation inom EU. EU behöver komma fram till svar på ett antal olika frågor innan de internationella klimatförhandlingarna drar i gång 2015. 2030-ramverket behövs för att hindra klimatförändringar med katastrofala följder. Det tror jag att majoriteten av oss härinne i dag är helt överens om. Då är frågan: Vilka verktyg fungerar bäst, och hur ska färdplanen se ut? Fru talman! EU:s 2020-mål blev framförhandlade i en tid då förutsättningarna såg helt annorlunda ut än i dag. Sedan 2008 och 2009 har världen upplevt en finanskris och en efterföljande lågkonjunktur som har påverkat alla områden av vårt samhälle. När EU-kommissionen nu skickar ut sin grönbok för diskussioner runt om i Europa bär frågorna som EU-kommissionen vill ha svar på stark prägel av just detta. Centrala frågor i grönboken är: Vilka mål ska vi ha? Och ska målen vara bindande? Om detta råder det just nu delade meningar. Runt om i Europa diskuteras bindande eller icke bindande mål. Storbritannien vill ha ambitiösa utsläppsmål, men inget nytt mål för förnybart. Tyskland vill ha bindande mål om förnybart, men inget bindande utsläppsmål. Storbritannien får stöd från länder som Polen, Tjeckien, Ungern, Spanien och ett antal flera länder. Frankrike verkar just nu stå närmare Storbritannien än Tyskland. Avgörande för vilka mål länderna vill ha är troligtvis beroende av deras egna inhemska energiproduktion. Klart är i alla fall att det har skett en förskjutning från att prioritera klimatfrågorna högt till att låta dem komma i andra hand efter frågorna om ekonomisk återhämtning och tillväxt. Ur klimatperspektiv är detta olyckligt, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det just nu framstå som rent logiskt i Europasammanhang. Det är därför i detta skede mycket viktigt att de många frågor som EU-kommissionen ställer i sin grönbok blir noggrant genomgångna och diskuterade för att vi ska komma fram till mål och verktyg som är kostnadseffektiva och gynnar den ekonomiska tillväxten i Europa lika mycket som klimatet. Faran är nämligen överhängande att förhandlingarna rasar ihop om enskilda länder fruktar att deras konkurrenskraft, deras arbetstillfällen och deras välfärd är i fara. Sverige ska vara ledande i förhandlingarna. Jag har ingen annan åsikt än tidigare talare om just detta. Vi är också ett av de länder som har bäst förutsättningar för att åstadkomma högt satta mål, då vi med alliansregeringen har klarat oss genom finanskris och lågkonjunktur betydligt bättre än de flesta av våra EU-grannar. Vi måste dock vara medvetna om att situationen ser desto mörkare ut hos andra medlemsländer. Vi måste söka en möjlig väg framåt, så att vi kan komma fram till den färdplan som Europa och världen behöver. Fru talman! Konkurrenskraft och försörjningstrygghet är två ord som tillsammans med bland annat klimatutmaningar, energieffektivisering och ny grön elproduktion återkommer i grönboken. Det talas om synergieffekter, men det talas också om målkonflikter och om medlemsstaternas olika handlingsförmågor. Regeringen slår i sitt preliminära ställningstagande fast att det är av största angelägenhet att klimat och energiramverket för 2030 bör slås fast så snart som möjligt. Den svenska regeringen förespråkar bindande utsläppsmål, men vill ha en genomgång av de energipolitiska målen innan eventuella beslut om bindande mål för förnybart och energieffektivisering fattas. Jag vill därför motsätta mig delar av oppositionen som i denna talarstol har påstått att den svenska regeringen är emot bindande mål när det gäller grön elproduktion och energieffektivisering. Även den svenska ståndpunkten lyfter fram vikten av att ha ett tydligt europeiskt ramverk innan de internationella klimatförhandlingarna drar i gång 2015. Ändrade omvärldsförutsättningar nämner regeringen i sitt utlåtande och ber kommissionen att ta hänsyn till dessa, och jag håller med. Det är viktigt att se att världen har förändrats sedan de förra klimat och energiförhandlingarna i EU när det gäller ekonomi och även när det gäller tillgången till olika energikällor. Men att ta hänsyn till betyder inte att sänka ambitionsnivån, utan det betyder att man ska arbeta med de förutsättningar som finns. Fru talman! Utmaningarna är många, men så även möjligheterna, möjligheterna för att Europa genom väl avvägda mål och effektiva verktyg kan bli världsledande inte bara i klimatarbetet, utan också när det gäller modern grön tillväxt. Att viljan och initiativen finns såg jag själv förra veckan när jag avslutade mitt arbete som ordförande för en arbetsgrupp inom Östersjösamarbetet, BSPC. Vi lämnar nu ifrån oss ett antal rekommendationer och en manual med goda exempel på grön tillväxt och energieffektivisering. En extra styrka med exemplen i best practice-manualen, som vi kallar den, är att de visar att det finns åtgärder som kan genomföras i samtliga länder, fast inte alla åtgärder i alla länder. Det är en lista som lyfter upp våra olika förutsättningar och tydliggör att olika förutsättningar inte är en ursäkt för att inte göra något. De rekommendationer som vi lämnar ifrån oss stämmer till stor del överens med EU:s prioriteringar, som är infrastruktur, forskning och utveckling samt inte minst kunskapsutbyte. En del av det viktiga arbete som nu görs och kommer att göras inom klimatområdet är medvetandegörandet bland våra invånare. Jag talade med borgmästaren på Bornholm, och hon sade något mycket klokt: Om inte människorna som berörs förstår varför saker behöver göras kommer vi aldrig att åstadkomma det vi måste göra. Jag tycker att hon är en mycket klok kvinna, och jag låter hennes ord avsluta mitt anförande. Allra sist vill jag önska fru talmannen en riktig trevlig sommar. I detta anförande instämde Hans Rothenberg och Boriana Åberg .
Fru talman! Jag hör Cecilie Tenfjord-Toftby säga att ländernas ståndpunkt i den här frågan troligtvis påverkas av vad de har för nationella förutsättningar. Jag delar helt den bilden. Det är tydligt att de länder som i dag vill bygga ny kärnkraft är kritiska till ett bindande mål om förnybar energi. Sverige har ovanligt goda förutsättningar för både förnybar energi och energieffektivisering, vilket gör att jag blir extra förvånad över att den svenska regeringen inte ställer sig bakom de medlemsländer som säger att de vill ha bindande mål om förnybar energi och effektivisering. När det gäller utskottets ställningstagande och alliansregeringens ståndpunkt tycker jag att det man skriver i betänkandet talar för att man vill ha bindande mål för förnybar energi och effektivisering, men man landar inte i den slutsatsen. Det gör mig förvånad. Bland annat skriver man att "satsningar på förnybar energi och energieffektivisering kommer att vara viktiga för att uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser". Vidare skriver man att de nuvarande EU-målen vad gäller förnybar energi varit avgörande för den goda utveckling vi hittills har sett. Varför väljer man då att inte ställa sig bakom de länder i EU som vill ha bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering?
Fru talman! I den svenska ståndpunkten står att "ett eventuellt förslag om bindande mål för andelen förnybar energi och energieffektivisering för 2030 behöver analyseras vidare för att ett principiellt ställningstagande ska kunna göras. Särskild uppmärksamhet i den fördjupade analysen bör ges interaktionen med klimatpolitiken, speciellt EU:s system för handel med utsläppsrätter." I grönboken lyfter kommissionen fram både synergieffekter och målkonflikter, vilket jag tog upp i mitt anförande. Jag tycker därför, fru talman, att det är klokt att den svenska regeringen i sin ståndpunkt talar om att det är viktigt att vi analyserar både synergieffekter och målkonflikter. Om vi fastställer bindande mål inom EU:s 2030-mål som inte ger synergieffekter, utan tvärtom kan medföra målkonflikter, motarbetar dessa mål och verktyg varandra. Vi får en ineffektivitet när det gäller kostnader. Vi får överlappande system som inte ger den effekt som vi vill ha. Det riskerar att skapa ett motstånd mot de åtgärder som vi måste vidta för att uppnå tvågradersmålet och målet om 80-95 procents energieffektivisering.
Fru talman! Jag lyckas inte greppa hur regeringen resonerar i den här frågan. Det faktum att utskottet fick regeringens ståndpunkt väldigt sent tolkar jag som att regeringspartierna har olika ståndpunkter, och det är förstås inget konstigt med det. Men jag förstår inte vilka målkonflikter man ser eftersom man skriver att satsningar på förnybar energi och effektivisering är viktiga för att uppnå målet om minskade växthusgasutsläpp. I sina egna texter skriver majoriteten att de tre målen hänger ihop. Den bilden delar jag. Därför förstår jag inte varför man inte ställer sig bakom de medlemsländer som vill ha bindande mål. Medan den svenska regeringen vill utreda vidare tappar vi fart i den viktiga klimat och energiomställningen. I utskottets ställningstagande kan vi också läsa att utskottet vill att klimatmålet ska "uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt". Om vi tittar på vad priset är för att bygga ny förnybar energi jämfört med att bygga ny kärnkraft kan vi se att det mest kostnadseffektiva sättet att nå klimatmålen är att bygga förnybar energi. Det är också kostnadseffektivt att använda energi på ett smartare sätt och att minska energianvändningen. Det säger sig självt. Att sätta upp ett bindande mål både för förnybar energi och för effektivering skulle alltså på ett kostnadseffektivt sätt hjälpa oss att nå vårt klimatmål. Jag hoppas att Cecilie Tenfjord-Toftby kan ge mig klarhet i varför regeringen inte ställer sig bakom de länder som vill ha tydliga mål så att vi kan nå både energi och klimatmålen.
Fru talman! Jag är inte helt säker på att Lise Nordin sett hur de olika länderna inom EU ställer sig när det gäller önskan om bindande mål för förnybar energi. Det finns nämligen stor oenighet inom EU där stora länder inte ställer sig bakom förslaget om bindande mål för förnybar energi. Jag vill påpeka att vi i dag diskuterar EU:s grönbok om energin för 2030, inte den inhemska svenska energipolitiken. När det gäller den inhemska svenska energipolitiken är jag helt övertygad om att alliansregeringens strävan att få mer förnybart in i systemet kommer att fortsätta. Här visar regeringen att den är medveten om att det i Europa inte finns enighet. Tvärtom råder stor oenighet kring målen om mer förnybart i nätet. Att gå fram den vägen tror jag är det bästa. Genom att vara öppna och se hur vi bäst når fram till det mest kostnadseffektiva sättet att få förnybart i nätet blir det mindre motstånd från de länder som i dag är uttalat motståndare till det bindande målet. Det är den rätta vägen att gå framåt. När det gäller mer förnybart i nätet tror jag att danskarna förra veckan fick en smärre chock när de insåg att det skulle kosta 88 kronor att tvätta kläder och torka dem i torktumlare beroende på att de just nu har mer förnybart i nätet än vad deras bas och reglerkraft klarar av.

Fru talman! Om inte här, var? Om inte nu, när? Om inte vi, vem? Orden är den filippinske chefsförhandlarens vid klimattoppmötet i Doha i december i fjol. Naderev Saño, som han heter, talade inför den samlade kåren av klimat och miljöpolitiker samt experter. Två dagar tidigare hade en tyfon svept över södra Filippinerna och skapat stor förödelse. Saño ansåg att sådana extrema väderfenomen är en följd av ett förändrat klimat och att hans land och andra fattiga länder är de som drabbas. Därför vill jag fråga Cecilie Tenfjord-Toftby hur länge man inom regeringen tänker utreda frågan om bindande mål för energieffektivisering och förnybar energi på EU-nivå. För ett tag sedan lade EU-kommissionen fram ett konkret förslag om att reformera handelssystemet med utsläppsrätter. Det ska ju vara EU:s viktigaste styrmedel för att minska utsläppen på EU-nivå och tas också upp i det nu aktuella betänkandet. De svenska moderaterna röstade ned den ganska modesta reformen. Jag undrar om Cecilie tänkt ta upp frågan inom Moderaterna så att de röstar rätt nästa gång.
Fru talman! Svaret på Jens Holms första fråga är enkelt. Det är inte den svenska regeringen som ska utreda. I skrivelsen säger regeringen följande: "Regeringen uppmanar kommissionen att utreda för och nackdelar med energipolitiska mål." Det är alltså kommissionen som ska utreda detta. Som jag påpekade i replikskiftet med Lise Nordin står vi i denna kammare i dag för att diskutera EU:s grönbok, och det handlar om samtliga medlemsländer i Europeiska unionen, inte enbart om den svenska energipolitiken. När det gäller den svenska energipolitiken har vi ett tydligt ställningstagande: Vi vill ha mer förnybart i nätet och mer förnybar energiproduktion. Genom vårt elcertifikatssystem sker en ständigt ökande produktion av förnybart i det svenska elnätet, och så kommer det också att vara. Men jag upprepar att vi är här i dag för att diskutera EU:s grönbok för målen för 2030. Det är klart att den svenska regeringen skulle ha kunnat utreda hur EU:s 2030-mål ska kunna uppnås när det gäller de energipolitiska målen, men jag tror att kommissionen är det rätta stället för att utreda målen, så att man kan få tydliga riktlinjer som kan gälla i samtliga europeiska länder. Frågan om vad mina kolleger i Europaparlamentet har för åsikter tänker jag ta upp med dem när jag själv har blivit Europaparlamentariker.
Fru talman! Lycka till, kan jag säga till Cecilie Tenfjord-Toftby. Dess värre ska beslut fattas om ett par veckor i EU-parlamentet. Det är väldigt svårt för oss andra att påverka Moderaterna, men när jag ändå har en moderat riksdagskvinna framför mig kan jag inte låta bli att skicka uppmaningen att se till att de moderata EU-parlamentarikerna följer den linje som jag tror att merparten i den här kammaren vill ha, nämligen att det behövs en reform av EU:s utsläppshandelssystem. Rätten att släppa ut ett ton koldioxid måste kosta bra mycket mer än att ta en kaffe på stan. Det är så märkligt med resonemanget kring bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering på EU-nivå. Varför ska man hålla på och utreda det? Själva formen finns ju redan. Vi har systemet på plats i dag. Vi har bindande mål till 2020. Jag förstår inte varför man ska utreda om vi ska förlänga samma system till 2030. Jag kan verkligen hålla med om att det som behöver utredas och tittas närmare på är innehållet. Vad ska vi ha för slags mål för de olika medlemsländerna? Det är verkligen någonting som måste debatteras, utredas och så vidare. Men det som vi diskuterar i dag är om vi ska förlänga det system vi redan har med bindande mål för energieffektivisering och förnybar energi. Jag förstår inte varför ni vill fördröja den processen ytterligare och liera er med länder som Tjeckien och Polen. Det känns inte riktigt okej, tycker jag.
Fru talman! Jens Holm har varit politiker i rätt många år mer än jag, och jag tror att han är medveten om att det inom politiken handlar om att hitta den möjliga vägen framåt. I dag finns ett väldigt starkt motstånd mot bindande mål när det gäller förnybart. EU-kommissionen lyfter i grönboken fram att förutsättningarna i dag ser betydligt annorlunda ut än de gjorde 2008-2009. Jag tycker att det är positivt att regeringen genom sitt ställningstagande visar att vi är medvetna om att förutsättningarna ser annorlunda ut. Jag hoppas att den väg som EU-kommissionen väljer att ta när man nu går in i nästa skede i förhandlingarna blir att försöka se vilka förutsättningar de olika länderna har. Jag har suttit med i en arbetsgrupp i BSPC där vi haft med medlemmar från samtliga Östersjöländer, inklusive Ryssland, och även Norge. Jag har sett att det finns en stor vilja, men också en stor insikt om att vi måste ha med oss människorna i våra länder; just nu är de flesta människor mer oroliga för att de ska bli arbetslösa eller för att välfärden ska minska. Jag tror att det är väldigt viktigt att man nu väljer rätt verktyg, så att vi faktiskt kommer framåt när det gäller förnybart i nätet och ny förnybar elproduktion. Man ska inte gå in och säga: Så här ska det vara - det ska vara bindande mål, och om inte ni följer det blir det bittert för era olika länder! Då, fru talman, är jag rädd att vi kommer att få ett bakslag som vi i denna kammare, vi i Europa och det globala klimatet inte har råd med. Vi måste välja den möjliga vägen framåt i stället för att söka konfrontation.

Fru talman! Jag tackar Cecilie Tenfjord-Toftby för hennes anförande. Jag kan börja med att instämma i ett par saker som hon har upprepat vid några tillfällen. Diskussionen om grönboken handlar naturligtvis om EU:s klimat och energipolitik. Min fundering blir ändå: Måste vi inte ha en svensk utgångspunkt, som baserar sig på de förutsättningar vi ser här i Sverige? Det känns nödvändigt. Jag kan också känna stark sympati för det citat som Cecilie hade från borgmästaren på Bornholm. Det är naturligtvis så att man så långt som möjligt måste ha människor med sig. Men det finns vissa frågor som är oerhört angelägna och där politiken och politiker kanske måste gå före. Cecilie har pekat på två omvärldsförändringar som ger andra förutsättningar än vid förra tillfället då EU behandlade detta. Man kan väl sammanfatta med att den ena förutsättningen är den globala finanskrisen och den andra att det har hänt en del på energiområdet, framför allt upptäckten av möjligheten att exploatera skiffergas och annat, som har ritat om både den geopolitiska och den prispolitiska kartan för energipolitiken. Då blir mina frågor till Cecilie: Innebär finanskrisen och skiffergasexplosionen att vi ska ändra inställning till bekämpandet av de faror som klimatproblematiken lägger framför oss? Ska vi ge upp och säga att vi då får acceptera tre, fyra eller fem graders temperaturhöjning?
Fru talman! Jag tror att det framkom tydligt i mitt anförande att vi är här i dag för att hjälpa kommissionen vidare i diskussionen om hur man kan ta fram mål och verktyg för att nå tvågradersmålet och målet om en minskning av utsläppen med 80-95 procent. Det är vi helt överens om i den här kammaren just nu. Det finns inget annat. Ingemar Nilsson har helt rätt i att skiffergasens uppkomst, både inom EU och i USA, har ändrat den energipolitiska bilden i Europa. Ett jättestort problem just nu är att den billiga skiffergasen i USA gör att USA tjänar mer på att exportera kol till Europa. Vi ser en väldigt stor ökning av andelen kol som används, kanske speciellt i Tyskland, vilket är mycket anmärkningsvärt. Som jag sade i mitt anförande tror jag att motståndet mot bindande utsläppsmål, till exempel från Tysklands sida, i väldigt stor utsträckning beror på att de inser att de nu kommer att få en ökning av CO2-utsläppen i sin energiproduktion och inom industrin. Detta är mycket olyckligt, men det förklarar en del av Tysklands ståndpunkt när det gäller utsläppen. Jag skulle inte ens tänka tanken att ge upp på grund av finanskris eller billig skiffergas. Men det handlar om att man måste se hur verkligheten ser ut i Europa just nu. Man måste sätta målen, men sedan måste man också fundera på vilka verktyg det är som leder framåt mot målen. Där tycker jag återigen att den svenska regeringens ståndpunkt är bra, för den låser inte in sig. Den är öppen, men är tydlig med vilka mål som ska nås.
Fru talman! Jag tackar Cecilie för att hon inte ger upp. Det gläder mig. Det vore förödande om finanskrisen och skiffergasdiskussionen skulle göra att vi ruckade på vår viljeinriktning. Jag vidhåller att vi bör ha en svensk utgångspunkt när vi går in i de diskussionerna. Sedan kanske vi även måste ta hänsyn till politiska realiteter. Jag ber om ursäkt om frågorna upprepas; min avslutande fråga kommer att handla om ungefär detsamma som en fråga från Jens Holm. Jag har full respekt för att vi måste överväga väldigt noga hur de här målen formuleras. Det försökte jag också få fram i mitt anförande. Jag tror att det är oerhört centralt, inte minst för att se till att vi klarar konkurrenskraft och andra frågor. Men vad är svårigheten med grundprincipen om bindande mål? När det gäller förnybar energi säger kommissionen i sin inledande analys att det faktum att målen för förnybar energi är bindande bevisligen starkt har bidragit till att man uppnår målen. Detta tror jag gäller på de flesta områden. Sedan gäller det att formulera målen på ett sådant sätt att de leder så rätt som möjligt. Under den här mandatperioden har vi ur ett svenskt perspektiv sett att det finns en oerhörd avoghet och rädsla från regeringens och Alliansens sida för bindande mål på energieffektiviseringens område. Jag är inte säker på att vi har den färdiga lösningen för tekniken på det området. Men jag är ganska övertygad om att samma sak gäller där. Vi behöver bindande mål även när det gäller energieffektivisering. Min fråga till Cecilie Tenfjord-Toftby blir: Vad blir problemet med att säga ja till bindande mål? Är det antingen-eller?
Fru talman! Ingemar Nilsson upprepar frågan, och då tänker jag upprepa svaret. Jag har samma ståndpunkt just nu och samma åsikter nu som jag hade för några minuter sedan. Jag vill börja med att upprepa det Ingemar Nilsson sade: Hur målen formuleras är viktigt. Det är oerhört viktigt hur målen formuleras och vilka verktyg man tar fram för att nå målen. Kommissionen säger i grönboken att situationen såg helt annorlunda ut 2008-2009. Nu är vi i en situation där väldigt många länder är mer oroade för sin tillväxt och sin välfärd än de är för klimatutmaningarna. Vi i Sverige har ett lyxproblem. Vi har det väldigt bra i Sverige. Vi har, som Jens Holm sade i sitt anförande, redan mer än 50 procent förnybart i nätet. Vi är i ett guldläge. Därför motsätter jag mig när man ibland från oppositionens sida försöker att framställa det som att Sverige är sämst i klassen. Sverige har 50 procent förnybart i nätet. Tyskland, som ibland lyfts fram som ett fantastiskt exempel, har drygt 20 procent. Vi har från Sveriges sida ingen orsak att inte ställa höga krav utifrån vår egen konkurrenskraft. Utifrån vår egen konkurrenskraft står vi väldigt starka. När vi ska formulera en gemensam energipolitik måste vi ta hänsyn till samtliga medlemsländer i EU som inte har samma guldläge som vi har inför framtiden. Man måste ta hänsyn till deras förutsättningar. Det är solidariskt att visa att vi ser att de har problem. Vi måste, som Ingemar Nilsson säger, vara varsamma med hur målen formuleras. Formulerar vi målen på fel sätt riskerar vi att få konflikt, och då nås de inte.

Fru talman! Vi delar regeringens uppfattning att ett klimat och energiramverk för 2030 behöver utarbetas och beslutas så snart som möjligt för att ge det europeiska näringslivet och andra aktörer i samhället vägledning om den klimat och energipolitik som ska råda i EU bortom 2020. När det gäller frågan om ett mål för utsläpp av växthusgaser vill vi hänvisa till det miljö och jordbruksutskottet anförde i sitt yttrande. Där framhålls, med instämmande i regeringens uppfattning, att EU bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket EU:s utsläpp av växthusgaser bör minska till 2030. Vi delar regeringens uppfattning att ett bindande klimatmål till 2030 ska inkludera internationella åtgärder. Satsningar på förnybar energi, kärnkraft och energieffektivisering kommer att vara viktiga för att uppnå målet om minskade utsläpp av växthusgaser även fortsättningsvis. Beträffande mål om förnybar energi delar vi regeringens uppfattning att de nuvarande EU-målen på detta område har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom unionen. Det säger sig självt. Samtidigt noterar vi också de för och nackdelar med energipolitiska mål som kommissionen redogör för på ett ganska bra sätt i grönboken. Utskottet står därför bakom regeringens uppmaning till kommissionen att utreda för och nackdelar med olika energipolitiska mål. Denna utredning måste genomföras innan principiell ställning tas för eller emot eventuella förslag om bindande mål för 2030 när det gäller andelen förnybar energi och energieffektivisering. Här vill vi också understryka vikten av att kommissionen i den fördjupade analysen beaktar interaktionen - såväl när det gäller synergier som eventuella motsatsförhållanden - mellan klimat och energipolitiska mål och styrmedel. Vidare måste kommissionen förhålla sig till de betydande omvärldsförändringar som på olika sätt kan komma att påverka och redan har påverkat förutsättningar för måluppfyllnad eller effektiviteten hos de olika styrmedlen. Vi sluter upp bakom regeringens uppmaning till kommissionen att med utgångspunkt från den föreslagna utredningen fördjupa analysen bland annat av redovisade policyalternativ inklusive kort och långsiktiga samhällsekonomiska effekter.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

Fru talman! Samtidigt som EU nu behandlar grönboken om nya klimat och energimål pågår en diskussion som att tillåta statsstöd till kärnkraft. Kommissionen diskuterar nu ett förslag som gör att det kan bli tillåtet att ge statsstöd, det vill säga statliga subventioner, till byggnation av ny kärnkraft. Det är många som är oroliga för att de två frågorna hänger samman. Det tycks som att det finns ett samband i och med att de länder som diskuterar att bygga subventionerad kärnkraft, såsom Storbritannien, också är motståndare till ett bindande mål för förnybar energi. Jag utgår från att regeringens ståndpunkt att kärnkraften ska stå på egna ben också gäller principiellt på EU-nivå så att kärnkraft som byggs i andra länder också ska byggas utan statligt stöd. Är det så att regeringen ställer bakom de länder som inte vill ha bindande mål för förnybar energi för att inte försämra förutsättningarna för kärnkraft?
Fru talman! Vi har inga subventioner till kärnkraften i Sverige. Så långt kan vi åtminstone vara överens. Vad gäller de andra frågorna får vi helt enkelt återkomma till det vi har sagt tidigare. Vi ser fram emot en fördjupad analys om vad som har fungerat, till vilka kostnader, och när, hur och varför. Det är ingenting som någon vare sig bör, kan eller ska föregripa i diskussionen. Vi får helt enkelt återkomma och se på den samlade analysen. Vad är det som har påverkat? Vad kan vi göra mer i Sverige? Vad behöver vi göra på gemensam nivå i EU, och så vidare? Vilka verktyg, regler, mål, subventioner och annat bör förekomma i en mix som är både hållbar, effektiv och konkurrenskraftig för Europa? Något annat besked har jag inte att ge Lise Nordin i dag.
Fru talman! Jag vill säga grattis till Eva Flyborg och Folkpartiet, som jag tror är vinnaren av allianspartierna som har skrivit den svenska ståndpunkten. Den ställer sig inte bakom länder som vill ha mål för förnybar energi och energieffektivisering. Jag tror att Eva Flyborg är nöjd. Som jag tidigare har sagt är jag och Miljöpartiet inte riktigt lika nöjda utan hade velat se tydligare mål. Eva Flyborg säger att det behövs en fördjupad analys. Som tidigare har sagts i debatten går tåget nu. Det är nu som medlemsländerna gör sina inspel till EU-kommissionen om vad det ska ges för nya mål till 2030. Där har regeringen valt att inte ställa sig bakom de länder som vill ha bindande mål för förnybar energi. Eva Flyborg sade ingenting om frågan om statsstöd till kärnkraft i andra länder. Är Folkpartiet öppet för att EU-kommissionen ska tillåta ekonomiska subventioner till kärnkraft som byggs i andra länder?
Fru talman! Vi delar regeringens inställning att man avvaktar den analys som nu ska göras. Jag tror att det är en klok inställning. Man ställer frågan: Har det varit effektivt utformade stöd? Det gäller analysera mål - bindande mål eller inte - subventionsnivåer och vad som får stöd och inte innan man går vidare till nästa steg. Tar man inte reda på hur man har kommit dit man är i dag, om det var en bra väg eller inte, vet man heller inte vilken väg som är bäst att gå framöver. Det hjälper inte om man går fort om man går fel. Det är en klok inställning att utreda detta och gå vidare efter det att man har gjort utredningarna och analyserna. Det ser jag verkligen fram emot. Det är ett spännande arbete som ligger framför oss. Jag tror att vi kommer att ha anledning att diskutera det många gånger. Jag har dock en reflexion. Jag gratulerar varken mig själv eller någon annan specifikt. Den svenska regeringen har landat i ett klokt och ansvarsfullt ställningstagande. Det har alla partier bidragit till gemensamt. En sak som slår mig är att förhållandevis sällan kommer det faktum upp som EU-kommissionen nämner som ett av kriterierna för varför man gör denna variant av grönbok just nu och ställer ett antal problematiserande frågor till medlemsländerna. Det är något som är djupt sympatiskt, och det sker på ett fint demokratiskt sätt. Men Miljöpartiet hoppar ofta över just det faktum att Europa har genomlidit och fortfarande genomlider en av våra värsta finansiella kriser någonsin. Som Cecilie Tenfjord-Toftby tidigare redogjorde för får länder stora svårigheter med hur de ska förhålla sig till de olika sakerna. Man klarar kanske inte att göra allt lika fort och lika mycket. Det betyder någonting att finanskrisen har slagit undan benen för många nationella ekonomier där det inte bara är kris utan stor kris. Hela länder kan fortfarande riskera att falla. Det får man inte glömma. Man kan inte leva i en grön dimma, utan man ska vara här och nu på jorden och se till verkligheten.

Fru talman! Jag kan åtminstone konstatera att det inte är något fel på energieffektiviseringen i kammaren. Man håller sig på tårna. I dag ser vi återigen stora förändringar inom energiområdet. I vårt grannland Tyskland har man bestämt sig för att fasa ut kärnkraften. I USA håller nya metoder för att utvinna fossilgas, skiffergas och skifferolja på att rita om energikartan. Och när energivärlden förändras påverkas vi alla. Så var det när kolkraften kom och lade grunden för industrialiseringen. Så var det när oljan kom och drev på utvecklingen under hela det förra århundradet. Och så är det nu, när vi står inför någonting som förmodligen kommer att bli minst lika omvälvande. Vi befinner oss mitt i steget till ett mer hållbart och mer smart energisystem - ett energisystem byggt på förnybar energi. Fru talman! Sanningen är att om man räknar samman allt det som nu händer i världen och räknar samman all förnybar energiproduktion går vi mot en framtid där den förnybara energin kommer att vara världens näst största energikälla för elproduktion, och det redan om ett och ett halvt år. Det är en fantastisk utveckling, och det är en förändring som påverkar världen. Faktum är att utvecklingen av den förnybara energin aldrig har varit så snabb och så stor som den är i dag. Aldrig tidigare har vi sett en så snabb utbyggnadstakt, och aldrig tidigare har vi sett ett så snabbt fall i kostnaderna för att bygga ut det förnybara. Och nu rapporteras, från allt fler håll i världen, att den förnybara energin är mer kostnadseffektiv än det fossila. Det förnybara är billigare att bygga än kärnkraften. Priset för småskalig och förnybar el ligger på samma nivå som marknadspriset på el, och det utan några stöd. Detta leder nu till att de mest kostnadseffektiva förnybara alternativen byggs ut i snabb takt. Fru talman! Förra året stod det förnybara för nästan 20 procent av världens elproduktion. Och även om merparten av all förnybar el fortfarande är vattenkraft och biobränslen ser vi en fantastisk utveckling också för andra förnybara energislag. Förra året växte vindkraften i världen med 20 procent, och solelen ökade med hela 40 procent. Men samtidigt som så mycket av detta nödvändiga händer är det alldeles tydligt att det går alldeles för långsamt. Den bistra sanningen är ju att trots att världen borde veta bättre eldar vi med olja, kol och gas som aldrig förr. Och även om vi nu ser att det förnybara växer så det knakar är fortfarande 80 procent av världens samlade energianvändning fossil. Det är allvarligt. Trots att miljöfrågorna har fått ett sådant genomslag är energianvändningen i världen lika koldioxidintensiv som på 70-talet. Så ser det ut fast klimatfrågan har diskuteras på otaliga toppmöten. Och så ser det ut trots att den förnybara energin har blivit allt mer konkurrenskraftig i pris. Om denna negativa trend håller i sig vet vi att hela vårt klimat kommer att förändras. Då kommer vi att landa farligt nära det som FN:s klimatpanel kallar för värsta-fall-scenarier. Det är en framtid med inte två, utan kanske sex graders global temperaturökning. Det är en framtid där klimatförändringarna inte längre kommer att vara någonting som vi bara läser om i tidningen, utan där klimatfrågan kommer att vara något som vi i allra högsta grad upplever i vår egen vardag. Aldrig någonsin har vårt behov av att ställa om vårt energisystem till ett hållbart energisystem varit större än i dag. Men det hoppfulla är att vi aldrig tidigare har haft så mycket av den kunskap vi behöver för att kunna göra detta. Nu ligger regeringens synpunkter avseende EU:s grönbok på vårt bord. I grönboken ska de långsiktiga klimatmålen för EU fram till 2030 finnas med, och i slutet av året kommer EU att komma med konkreta förslag. Då kommer Sverige att vara på tårna och sätta ned foten innan ett slutgiltigt beslut fattas i början på 2014. Regeringen skriver i sitt pm till kommissionen att EU bör besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket unionens utsläpp av växthusgaser bör minska till 2030. Regeringen anser också att 2030-målet bör sättas så att målet att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050 kan uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt. Det stöder vi i utskottet. Det är viktigt av flera orsaker att EU sätter ambitiösa klimatmål. Vi måste ge energimarknaden långsiktiga spelregler. Vi behöver öka andelen förnybar energi och energieffektivisering - och det samtidigt som vi bibehåller konkurrenskraften för industri och företag. Det är också jätteviktigt att EU är tydligt med sin klimatambition inför de globala klimatförhandlingarna som äger rum i Paris 2015. Fru talman! Sverige är det land inom EU som har den högsta andelen förnybar energi och även den mest ambitiösa målsättningen till 2020. I en global jämförelse sticker Sverige ut med ett energisystem som har en hög andel förnybar energi och låga CO2-utsläpp. Många länder ser Sverige som en förebild. Det ska vi vara stolta över, men inte nöjda. Regeringens inriktning efter 2020 är en fortsatt successiv ökning av den förnybara elproduktionen. Till 2050 är som bekant visionen att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Till 2030 är prioriteringen att Sveriges ska ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Förnybar energi kommer att behöva spela en stor roll för att uppnå båda dessa långsiktiga visioner. Fru talman! Vad gäller förnybar energi på EU-nivå konstaterar kommissionen att andelen förnybar energi måste fortsätta öka efter 2020 för att nå 2050-målet. Samtidigt visar analyserna att andelen förnybar energi riskerar att minska efter 2020. Då ska man också tänka på vad som händer på den globala energimarknaden med skiffergasens framfart i USA med sänkta globala kolpriser som följd. Det sorgliga med en sådan här typ av utveckling på energimarknaden är att klimatambitionerna minskar, och det kan i sin tur på sikt göra mer skada än nytta. Ekonomisk utveckling och miljöambitioner måste kunna gå hand i hand. Om vårt fossila beroende ökar kommer vi inte heller att klara tvågradersmålet, vilket i sin tur kan få katastrofala följder för världens befolkning. Regeringen har därför uppmanat kommissionen att presentera ett klimat och energipolitiskt ramverk efter 2020 där förnybar energi ingår. Avslutningsvis, fru talman: Vi här i Sverige måste driva på så att inte EU tappar fokus på klimatfrågan och låter den gå förlorad i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Om vi ska klara världens klimat och om vi ska kunna ro ett nytt internationellt klimatavtal i hamn behöver världen ett EU med tydliga ambitioner och en vilja att gå framåt. Och det behövs i god tid före 2015 års globala klimatförhandlingar i Paris. I detta anförande instämde Anders Ahlgren .
Fru talman! Jag delar i stort synen i Helena Lindahls beskrivning av den tvetydiga utveckling vi ser på energiområdet. Å ena sidan ser vi att det förnybara växer snabbt, å andra sidan ser vi att olja, kol och gas fortsätter att ha en stark ställning. Det är väl i ett sådant här läge som vi verkligen behöver bindande krav för förnybar energi och energieffektivisering. Vad kan vara bättre för det förnybara än att vi sätter upp bindande krav? Då sätter vi just de långsiktiga spelregler som branschen behöver. Som jag har sagt tidigare är det inte målen i sig som vi diskuterar här. Det förstår jag. Det är en ganska grannlaga uppgift att komma fram till exakt vilka målsättningar varje enskilt medlemsland ska ha. Men när Sverige spelar på samma planhalva som Tjeckien och Polen, som inte är intresserade av bindande krav för förnybar energi, tycker jag att det är någonting som är fel när Sverige förhandlar på EU-nivå. Är det verkligen Centerns åsikt att Sverige inte ska driva bindande mål för förnybar energi och för energieffektivisering? Det skulle jag vilja veta. Sedan har jag en fråga till. Helena Lindahl tog upp skiffergasutvinning vid ett flertal tillfällen. Det är en mycket oroande utveckling som sker i Nordamerika, och nu håller den på att sprida sig till Europa. Vad kunde vara bättre och tydligare än ett politiskt ledarskap i den här frågan där vi säger nej till skiffergasutvinning i Sverige eller åtminstone inför ett moratorium? Vill inte Centerpartiet ha det?
Fru talman! Jens Holm har helt rätt. Vi behöver bindande krav för förnybar energi och energieffektivisering i EU. Det är bara formen för det som fattas, men jag är säker på att vi kommer att få till det. Kommissionen kommer att sätta ned foten och komma med förslag i slutet av året. Då är det också viktigt att vi är på tårna. Sedan frågade Jens Holm vad Centerpartiet vill. Vi i Centerpartiet är tydliga med att vi vill ha 100 procent förnybart inom en generation. Där är också mål för förnybart mycket viktiga. Det är mitt svar på den frågan. När det gäller skiffergasutvinning vet jag också att man håller på med en utredning inom EU. Det finns inte bara fyndigheter i Sverige, utan det finns även på andra ställen. Hur kommer det att påverka Europa? Och om vi inte ska använda oss vad det, hur påverkar det? Vi i Alliansen har sagt att vi inväntar utredningen. Men frågar du mig som centerpartist, så är jag inte intresserad av skiffergasutvinning.
Fru talman! Det som jag inte tycker är särskilt tillfredsställande med regeringens och regeringspartiernas klimat och energipolitik är den form av självgodhet som finns i dag. Vi ska komma ihåg att vi ligger långt fram vad gäller förnybar energi. Det får regeringspartierna att sätta sig med armarna i kors och tycka att vi inte behöver göra någonting. Är det någonting som ett land verkligen borde göra när det är bäst i klassen är det att hjälpa de andra att också bli bäst i klassen. Jag tror till och med att man förväntar sig att Sverige ska spela en mycket aktiv roll när det gäller bindande krav på förnybar energi och energieffektivisering. När Sverige inte gör det utan spelar i samma liga som Tjeckien och Polen blir det inget starkt tryck i den här frågan. Helena Lindahl säger att vi får se var vi landar i frågan om bindande krav på förnybar energi och energieffektivisering när kommissionen kommer med sitt förslag i slutet av det här året. Ska vi bara sitta med armarna i kors? Kommissionen har ju skickat ett dokument, en grönbok, till oss och ställt en massa frågor. De frågar medlemsländerna vad de vill, och då svarar den svenska regeringen: Nej, det här ska vi utreda vidare. Den svenska regeringen säger inte: Självklart behöver vi bindande krav på det här området. Jag välkomnar att Helena Lindahl säger att det är Centerpartiets åsikt att vi ska ha bindande krav på det här området. Det tycker jag är jättebra, men då borde man verkligen driva den frågan också i riksdagens kammare. Och nu när det finns ett sådant förslag som man kan rösta på borde man rösta på det i eftermiddag.
Fru talman! Först vill jag säga att Alliansen inte sitter med armarna i kors. Vindkraftsutvecklingen har ökat med 700 procent sedan 2006. Vi har nästan nått vårt mål på 50 procent förnybar energi. 50 procent av den förnybara elen kommer från biobränslen. Det är inte riktigt så att vi har suttit med armarna i kors. Jag skulle vilja upprepa delar av de Cecilie Tenfjord-Toftby sade tidigare. Sveriges vilja och ambitioner är mycket tydliga, men skiffergasen har också gjort att spelplanen har ändrats i Europa. Jag har själv släktingar i Polen. Där är de mycket oroade. Det finns inga jobb att gå till. Kommer de att ha råd att betala hyran? Och Polen är väl egentligen inte värst drabbat, utan de befinner sig på en ganska god nivå i jämförelse med en del andra länder som Grekland och Portugal. Ska vi nå framgång i EU tror jag också att vi måste lära oss att vara lite mer som en prima ballerina. Även om det kanske låter motsägelsefullt är det faktiskt så att vi inte heller vill krascha totalt, det vill säga att vi ska gå tillbaka. Hör man på EU-kommissionären när det gäller miljö är retoriken helt annorlunda i år jämfört med vad den var bara i fjol. Jag tycker att det i sin tur är oroande. Om vi bara kör huvudet rakt in i väggen kommer vi definitivt inte att få med oss en del av de länder där den ekonomiska krisen kanske är huvudfokus. Vi hjälper andra länder, och Sverige ska inte vara någon isolerad ö när det gäller energi. Vi ska ha en gemensam marknad i EU där Sverige ska vara en av nettoexportörerna av förnybar energi. Alla länder har inte samma goda förutsättningar när det gäller naturresurser som Sverige har när det gäller till exempel vattenkraft. Där går vi redan i dag i bräschen, och vi kommer att fortsätta att göra det.

Fru talman! Miljöpartiet och Centerpartiet är två av de partier som står bakom ett mål på 100 procent förnybar energi. Helena Lindahl säger att det är viktigt att Sverige driver på så att EU inte tappar fart och att det är viktigt att vi är på tårna. Utifrån det tror jag att ni i Centerpartiet är besvikna på den skrivning som blev, där man inte ställer sig bakom bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering. Tvärtom är det Folkpartiets och Sverigedemokraternas linje att bromsa förnybar energi och öppna för kärnkraft som blir den svenska ståndpunkten när EU nu ska hantera frågan om nya mål till 2030. Eva Flyborg sade i sitt replikskifte med mig att hon anser att det är klokt och ansvarsfullt av Sverige att inte ställa sig bakom bindande mål för förnybar energi och effektivisering. Jag undrar om Helena Lindahl delar den bedömningen och om hon är stolt över det som står i den svenska regeringens ståndpunkt. Sverige har ovanligt goda förutsättningar att göra en energi och klimatomställning. De flesta länder tittar på Sverige och avundas oss de goda förutsättningarna. De mål som kan sättas på EU-nivå skulle inte vara särskilt svåra för Sverige att nå. I olika energidebatter som vi har haft här i kammaren har jag sett representanter från alliansregeringen peka finger åt länder som bygger ut kolkraft och fossil, klimatvidrig energi. Nu har man chansen att göra någonting åt det genom att ställa sig bakom de länder som vill ha tydliga och bindande mål för förnybar energi. Min sista fråga blir: Om inte länder som Sverige, som har så goda förutsättningar för den här energiomställningen, driver på, vem ska då göra det?
Fru talman! Sverige driver på. Sverige är ett exempel i världen som många tittar på. Det tog jag upp i mitt anförande. Det är egentligen ingen hemlighet. Det är inte så att Sverige backar - tvärtom. Varför ska vi göra alla de investeringar som vi har gjort hittills? Varför ska vi ha gröna elcertifikat om vi inte menar allvar med dem? Det är självklart att Sverige kommer att ha mål. Det problem som mina allianskolleger har tagit upp är att situationen inte ser likadan ut i andra EU-länder. Där finns det andra saker som har överordnad betydelse. Jag kan inte stå här och säga att det är obetydligt. Har man inget jobb att gå till och vet man inte hur landets ekonomi ser ut i morgon är det självklart att det initialt är de sakerna man oroar sig för. Sverige kommer att vara pådrivande. Sverige sitter inte stilla med armarna i kors tills EU-kommissionen kommer med sina förslag. Vi kommer tvärtom att driva på för målen. Men jag tror också att vi måste vara realistiska. Situationen ser annorlunda ut för andra länder i Europa.
Fru talman! Jag instämmer fullständigt i att olika länder har olika förutsättningar. Sverige är ett av de länder som har de bästa förutsättningarna och därför borde driva på när vi nu har chansen. Helena Lindahl nämner att i många andra länder har man utmaningar som är mycket större än i Sverige vad gäller jobbsituationen och en ekonomi som är kris, men just de utmaningarna löser vi ju klokast genom att göra den här energiomställningen som kommer att skapa jobb och vara billigare än alternativen. Precis de argument som Helena Lindahl framför här talar för att Sverige skulle stå upp för bindande mål om förnybar energi och energieffektivisering. I regeringens ståndpunkt står det att man vill att klimatmålen ska uppfyllas på ett kostnadseffektivt sätt. Som Helena Lindahl sade i sitt anförande ser vi redan i dag att det är den förnybara energin som är den billigaste att bygga ut och ersätta fossil energi med. Och energieffektivisering är det allra billigaste sättet att minska energikostnaderna för både hushåll och företag. Än en gång undrar jag: Varför ställer sig inte regeringen bakom de länder som vill ha bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering? Jag lyckas efter en timme av den här debatten inte få någon som helst klarhet i varför regeringen inte ansluter sig till de mer ambitiösa länderna inom EU.
Fru talman! Självklart kommer vi att behöva ha bindande mål. Annars är det svårt att uppnå mer förnybar energi. Det kommer att komma till. Men jag tror att man kanske måste vara lite smidig när man går in i diskussionerna i EU för att det inte helt ska kollapsa och för att vi ska kunna ha någonting kraftfullt att ta med oss till klimatförhandlingarna i Paris 2015. I många länder ser man kanske inte bortom morgondagen, för man har ett stort problem, som vi var inne på tidigare, med arbetslöshet och med att kunna ge försörjning till människor utan arbete. Det är sådana saker som pockar på hos gemene man. Jag tror absolut att Sverige kommer att fortsätta att vara ett föregångsland, och jag tror absolut att vi kommer att komma med bindande mål efter årets slut. Lise Nordin skulle jättegärna vilja att vi hade bindande mål redan i dag från Sveriges sida. Ja, det skulle jag också vilja. Om jag fick bestämma under en vecka i riksdagen skulle jag göra många saker och ting annorlunda. Men nu får jag inte det. Vi är 349 personer i det här rummet när vi ska rösta. Men jag är helt övertygad om att Sverige kommer att driva på. Jag tror inte att Lise Nordin eller övriga i oppositionen ska vara oroliga. Sverige har höga klimat och energimål. Det kommer vi också att vara tydliga med i EU.

Fru talman! Jag ska säga tack till Helena Lindahl, inte minst för det anförande hon höll. Jag tyckte att det egentligen var ett enda långt hyllningstal till det vi har diskuterat när det gäller behovet av ökad förnybar energiproduktion och ökad energieffektivisering. Ju mer jag lyssnade på det, desto mer undrade jag: Hur kan Helena Lindahl och Centerpartiet hamna i samma slutsats som resten av allianspartierna? För mig blir det fullständigt omöjligt, för det blir oförenliga ståndpunkter. I replikskiftet har jag hört att du söker lite stöd hos en del av dina allianskamrater för de ståndpunkter som ni slutligen har landat i. Men du beskriver tydligt hur viktigt det är att öka andelen förnybart. Du talar även i replikskiften om vikten av bindande mål. Då blir naturligtvis återigen min fråga: Inser inte Helena Lindahl och Centerpartiet att det vi från vår sida önskar och kräver inte är färdigförhandlade mål och procentsatser? Förstår ni inte signalvärdet av om vi i Sverige säger att vi självklart ska ha bindande mål när det gäller förnybar energi och när det gäller energieffektivisering? Det är klart att det är ett signalvärde utifrån de förutsättningar vi har i Sverige som är viktigt. Om ni förstår det förstår inte jag hur ni kan landa i samma slutsats som era allianskolleger.
Fru talman! Om Ingemar Nilsson och flera med honom skulle rösta på mig och Centerpartiet kan jag garantera att vi skulle få mer att säga till om. Det är ett kort svar. Det finns ett signalvärde i att vi är tydliga med att vi vill minska utsläppen av klimatgaser. Det tror jag egentligen är det mest alarmerande. Jag säger inte att energieffektivisering och förnybart är oviktigt. Men jag säger att det mest akuta är ett problem som vi inte har löst. Vi har samma utsläpp i dag när det gäller koldioxid som för 40 år sedan. Det är alarmerande. Det är därför det är så skrämmande med skiffergasen och den billiga kolen. Får detta fortsätta i den takt som det gör i dag innebär det att vi kommer att få betydligt större problem att ta hand om när en stor del av världen i praktiken kommer att få se följderna av detta. Jag tycker att det är ett signalvärde i att vi vill driva på för att minska utsläppen av koldioxid med mera fram till 2050. Det är ett väldigt tydligt och viktigt mål. Sedan är jag helt säker på att vi även kommer att komma fram till mål för energieffektivisering och när det gäller förnybar energi. Som centerpartist skulle jag egentligen ljuga om jag skulle säga att det var oviktigt. Vill vi nå resultat efter 2020 är det självklart också viktigt med den typen av mål.
Fru talman! Man ska vara lite försiktig med de löften man ställer ut, inte minst i de här sammanhangen och i kammaren. Men en sak tror jag att jag kan lova Helena Lindahl: Jag kommer aldrig att rösta på Centerpartiet. Men om däremot Centerpartiet och Helena Lindahl är beredda att diskutera blocköverskridande är vi i allra högsta grad intresserade av det. Jag tror att det vore väldigt bra om vi gjorde det. Jag tror, kanske till skillnad från Helena Lindahl, att de tre mål som vi diskuterar är lite grann varandras förutsättningar. Jag tror inte att det går att säga att vi i första hand enbart ska prioritera utsläppsmålet. Jag tror faktiskt att målen för energieffektivisering och förnybart är lika viktiga och bidrar till att man klarar det första. Jag tror att det finns ett sådant samband, en sådan symbios. Det är därför som jag tror att det är viktigt att man vågar uttala att vi ska ha bindande mål. I nästa steg, i den process som kommissionen nu har inlett, ska vi naturligtvis jobba vidare med detaljerna. Det är klart att det finns skilda förutsättningar för olika länder i Europa, både ekonomiskt och när det gäller att producera energi. Det finns något som möjligtvis gör mig orolig. Helena Lindahl brukar prata om kostnadseffektivitet. Ja, vi ska vara försiktiga med kostnader. Vi ska jaga kostnadseffektivitet. Men det finns ibland inom alliansregeringen och allianspartierna i utskottet, när vi diskuterar energipolitik, en klar övertro på marknaden och marknadens funktionssätt. Marknadens funktionssätt har visat sig inte alltid vara så bra på energiområdet. Jag tror att politiken måste gå före. Jag försökte antyda det i mitt anförande. Jag sade att ibland måste politiken gå före och sätta tydliga mål. Ska vi vänta på de mest kostnadseffektiva och mest marknadsbaserade lösningarna på det här området, när det gäller energi och klimatpolitik, befarar jag att vi inte kommer att klara EU:s 2020-mål, 2050-mål eller det tvågradersmål som är avgörande för vår civilisation. Jag tror att det är viktigt att man inte enbart hänger upp förutsättningarna på marknadslösningar. Jag är orolig för att Helena Lindahl och Centern är beredda att säga ja till det.
Fru talman! Jag lovar att jag inte kommer att rösta på Socialdemokraterna, även om jag en gång i tiden var med i SSU. Nu vet ni det, allihop. Övertro på marknaden, säger Ingemar Nilsson. Gröna elcertifikat är väl om någonting en lyckad marknadsbaserad satsning. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lyckades framgångsrikt få en satsning som verkligen har gett effekt. Det ser vi inte allra minst i dag. Marknaden är inte bara av ondo, Ingemar Nilsson. Globala problem är det vi ska vara oroliga för. Vi kan titta på omvärlden. När vi tittar på klimatambitionerna ser vi att de rent krasst är väldigt låga. Det är det jag tror att vi ska vara oroliga för, inte regeringens politik. Sverige är i sammanhanget ett föredöme.

Fru talman! Samarbetet inom Europeiska unionen har lett till framgångar inom energi och klimatpolitiken; det är ingen tvekan om det. Vi är på god väg att nå målen för 2020, skapa en gemensam inre energimarknad och uppfylla andra energipolitiska mål. De bindande målen för 2020 har bidragit till den snabba utvecklingen av förnybar energi inom unionen. Vi anser nu att EU bör gå vidare och besluta om bindande mål för hur mycket unionens utsläpp ska minska med till 2030. Sverige har redan kommit långt när det gäller minskning av växthusgaser. Men det är ingen anledning för oss att luta oss tillbaka, utan vi ska nu arbeta vidare med energieffektivisering och utsläppsminskning. Inte minst spännande för oss är det att ta itu med målsättningen att ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi har redan en elproduktion som är i stort sett koldioxidfri. Nu handlar det om att ta itu med vägtrafiken som är den stora boven när det gäller utsläpp, och det är någonting som vi här i kammaren och i näringsutskottet har all anledning att fortsätta arbeta med. Det enda rimliga för att nå målen är att vi arbetar såväl inom som utanför Europeiska unionen. Vi talar ju om ett globalt problem som ska bemästras, och det kan vi inte lösa vare sig nationellt här i Sverige eller ens inom Europeiska unionen. Därför är det viktigt att vi inte begränsar insatserna enbart till vårt eget geografiska område om vi vill vara effektiva i det här arbetet. Det finns också en bred samsyn om att satsningar på förnybar energi och energieffektivisering är viktiga för att nå målet om minskade utsläpp av växthusgaser. Vi kristdemokrater har lätt att dela kommissionens och regeringens synpunkt att också kärnkraften faktiskt har en viktig roll för att nå målen för energiomställningen. Det handlar nu om att ta fram en ny ram för klimat och energipolitiken fram till 2030.

Om det här sker för långsamt är det däremot så att de nya målsättningarna riskerar att fördyra processen genom uteblivna investeringar och en långsam teknikutveckling när det gäller lågutsläppsteknik. Det är också uppenbart att tydliga mål för 2030 kommer att stödja utvecklingen mot en mer konkurrenskraftig ekonomi och ett tryggt energisystem. EU kommer att behöva enas om en rad frågor. Det är ju det som den här grönboken handlar om: att gaffla in och hitta nyckeltal och förutsättningar för bland annat den egna ambitionsnivån för att kunna vara en aktiv och konstruktiv part i förhandlingar med andra länder. Den nya internationella klimatöverenskommelsen kommer att antas om två år, alltså 2015, och då bör EU vara överens om de egna långsiktiga klimatmålen. Samtidigt som vi ser bra effekter av EU:s energipolitiska mål kan vi inte blunda för att det också finns nackdelar. Ett bindande mål för andelen förnybar energi och energieffektivisering för 2030 behöver en fördjupad analys. Trots det kamraterna från oppositionen har sagt här i dag tror jag att det är väldigt klokt att analysera vad det skulle innebära lite djupare innan man hoppar in i den fållan. Det är alltid kul att ha mål, men det är nog bättre att veta vad de får för effekter innan man antar dem. Vi anser också att kommissionen, som man själv konstaterar, måste ta hänsyn till de ändrade förutsättningarna på energimarknaden och i omvärlden i övrigt, vilket vi också har hört talas om under debatten här. Slutligen, herr talman, vill vi också understryka vikten av att kommissionen tar hänsyn till interaktionen, både när det gäller synergier och eventuella motsatsförhållanden, mellan klimat och energipolitiska styrmedel och att kommissionen tittar på kortsiktiga och långsiktiga samhällsekonomiska effekter. Det är därför som utskottets majoritet föreslår riksdagen att lägga detta utlåtande till handlingarna.

Herr talman! Mats Odell säger i sitt anförande att Sverige har lyckats väl med klimatutmaningen. Jag och Miljöpartiet delar inte bilden av att vi kan slå oss till ro när vi i Sverige har klimatutsläpp per capita som är långt över vad som är globalt hållbart. Vi har väldigt långt kvar att gå. Däremot instämmer jag med Mats Odell när han säger att en av de största klimatutmaningarna för svensk del är att minska trafikens utsläpp. Där välkomnar jag Kristdemokraterna och regeringen att ställa sig bakom Miljöpartiets förslag om kraftigt utökade resurser till att bygga järnväg och att låta bönder producera biogas. Men något sådant har jag inte sett ännu. Mats Odell säger också att Sverige har en i princip koldioxidfri elproduktion. För det första stämmer inte detta. Konsumentverket fällde för några år sedan Eon för det påståendet, eftersom kärnkraften har ganska stor klimatpåverkan i hela sin livscykelkedja. För det andra utgår ett sådant resonemang från att Sverige skulle vara separerat från den övriga energimarknaden i Europa. Men för varje år som går får vi en alltmer integrerad energimarknad, och i dag skulle Sverige kunna göra ett viktigt klimatbidrag om vi ökar vår produktion av förnybar energi för export och om vi minskar vår energianvändning genom att använda energin smartare så att vi därmed också kan utöka exporten av förnybar energi till övriga länder. Mats Odell säger att det behövs en fördjupad analys. Det har vi nu hört från samtliga representanter för alliansregeringen. Men vi vet fortfarande inte vad det är som ska analyseras vidare. Jag får känslan av att det används som en ursäkt för att inte behöva göra någonting. Regeringen skriver ju själv i sin ståndpunkt att det bindande målet om förnybar energi den här perioden har varit viktigt för att nå den positiva utvecklingen av förnybar energi. Vad, Mats Odell, är det vi behöver studera vidare för att kunna ställa oss bakom bindande mål för förnybar energi och energieffektivisering?
Herr talman! Det är alltid intressant att debattera med Lise Nordin, för man vet från början att vad det än handlar om så är det i slutändan, när dimman har skingrats och röken har lagt sig, kärnkraften som ska bort. Det spelar ingen roll om det kläds i termer av bindande mål för förnybart - i slutändan är det bara kärnkraften det handlar om. Det har blivit nästan någon sorts metafysiskt förankrad motvilja mot kärnkraft som inte tar någon hänsyn till den teknikutveckling som har skett, som inte tar någon hänsyn till att detta faktiskt är en i stort sett koldioxidfri elproduktion jämfört med alternativen för kontinuerlig elproduktion. Vi har i Sverige ett välstånd som i stort vilar på att vi kan förädla våra råvaruresurser skogen och malmen. Det krävs att det finns elektricitet, herr talman. Även när solen har gått ned, när den har gått i moln och när det är vindstilla måste exempelvis aluminiumsmältverket i Sundsvall som jag åkte förbi i går kunna gå. Då krävs det ändå att vi är lite praktiska och ser till hur Sveriges energibehov ser ut. Det går inte att utan att analysera vad detta får för konsekvenser för svensk basindustri som också väldigt mycket ligger till grund för tjänsteproduktion och annat. Men Lise Nordin är så inriktad på denna fråga, att få bort kärnkraften. Jag tycker inte att det är seriöst. Jag tycker inte att det är trovärdigt att säga att vi ska inte analysera det här, utan vi ska bara hoppa rakt in i den tunnan så får vi se var det slutar! Så vill inte jag, Kristdemokraterna och Alliansen hantera Sveriges långsiktiga välfärdsutveckling.
Herr talman! Det var det mest kreativa uttalandet jag har hört på hela dagen. Jag noterar att Mats Odell kompenserar frånvaro av svar på min fråga med ett brandtal för kärnkraften. Min fråga var: Vilken analys är det som regeringspartierna tycker saknas för att ställa sig bakom bindande mål om förnybar energi? Jag tror inte att jag hörde Mats Odell säga ett ord om förnybar energi eller energieffektivisering, det som vi diskuterar här i dag. I stället hänvisar Mats Odell till teknikutveckling. Jag undrar om Kristdemokraterna har missat den teknikutveckling som sker runt om i Europa. Försöken att bygga ny kärnkraft kommer att ge dyrare el än vad dagens vindkraft kan leverera. Det pågår just nu en utredning hos Energimyndigheten som ska se över hur Sverige skulle kunna nå ett hållbart energisystem där ett av scenarierna blir 100 procent förnybar energi. Vi har många gånger i denna kammare diskuterat frågan om hur vi i det svenska energisystemet kan hantera en större andel av intermittent, alltså förnybar, energi. Det finns forskarrapporter som visar att det inte är någon utmaning. Vi har i dag också nämnt att det inom EU pågår en process med att tillåta statsstöd till kärnkraft, så visst finns det en väldigt tydlig koppling att EU nu riskerar att öppna för länder som Storbritannien som vill ge stora subventioner till att bygga kärnkraft. Det är också länder som är emot bindande mål för förnybar energi. Jag gör ett nytt försök, herr talman, och frågar Mats Odell: Vad är det som alliansregeringen tycker behöver utredas vidare för att Sverige ska kunna ansluta sig till de medlemsländer som ser att förnybar energi och energieffektivisering är avgörande för att nå våra klimatmål?
Herr talman! Jag är väldigt förvånad över att Lise Nordin inte uppfattade att mitt svar faktiskt handlade om varför man inte nu kan anta bindande mål om förnybar energi. Om man struntar i om det släpps ut koldioxid eller inte och bara tänker på om det är förnybart har man ju kvar hela den stora frågan: Hur fungerar ett så utpräglat råvarubaserat välfärdsbygge som det svenska om man skulle ha enbart intermittent förnybar elproduktion? Jag anser inte att det är seriöst att inte kunna ta till sig svaret att man måste studera det noggrannare. Hur mycket klarar den svenska vattenkraften av att reglera när det gäller till exempel vindkraft? Det här är väldigt viktiga frågor, och det finns olika uppfattningar om dem som redovisas antingen av intresseorganisationen Svensk Vindkraftförening eller av Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott. De har helt olika uppfattningar om detta. För Lise Nordin spelar det ingen roll: Jag har en vision. Kör på detta! Fatta bindande beslut nu, eller i går, för ett år sedan eller för tio år sedan! Det är inte seriöst. Det är det första. Vi måste utreda hur detta fungerar. Självklart är det en trevlig ambition att vi kan ha allting förnybart. Jag skulle dock vilja säga att den vind, den sol och det regn som kommer ned över vårt land väldigt väl uppfattas av fotosyntesen i den svenska skogen som växer mycket mer än vi tar ut. Där finns det råvaruresurser också för att åstadkomma en lång bit av ambitionen att få en fossiloberoende fordonsflotta.

Herr talman! Mats Odell svarar ju inte på Lise Nordins fråga. Mats Odell börjar prata om vad som händer om vi har hundra procent förnybart. Kan vi verkligen producera all vår el och energi med förnybart? Men, Mats Odell, det är inte det frågan handlar om. Frågan handlar om huruvida det på EU-nivå ska finnas bindande krav för förnybar energi och för energieffektivisering. Det är det som ni vill utreda. Sedan vill ni inte utreda frågan om huruvida det på EU-nivå ska finnas bindande krav på minskningar av koldioxidutsläppen. Det vill ni inte utreda, utan det vill ni ha som bindande krav. Varför vill ni ha bindande krav för det ena men inte för det andra? Där tycker jag du är oss svaret skyldig. Sedan håller jag inte riktigt med om den framgångssaga som du försöker beskriva EU:s klimatpolitik som. Det främsta styrmedlet inom EU:s klimatpolitik är ju handelssystemet för utsläppsrätter. Vi vet i dag att det är billigare att släppa ut ett ton koldioxid än att ta en kaffe på stan. Alla är överens om att det finns ett gigantiskt systemfel i det här handelssystemet. Kommissionen har föreslagit att man ska åsidosätta utsläppsrätter för ungefär 900 miljoner ton för att få systemet att börja fungera. Då skulle jag vilja veta vad Kristdemokraterna spelar in för kreativa förslag i det. Är det någonting som ni stöder eller inte?
Herr talman! Jens Holm upprepar samma fråga som Lise Nordin tidigare ställde, och mitt svar är detsamma. Vi måste analysera målet såväl på nationell som på EU-nivå. Att kasta sig huvudstupa in i målsättningar som sedan ska bli bindande utan att veta vad de leder till är inte en ansvarsfull politik vare sig lokalt, regionalt, på nationell nivå eller på EU-nivå. Det är viktigt att analysera och hitta realistiska mål som man sedan ställer sig bakom. Att inte göra det är en meningslös plakatpolitik. Det finns ingen anledning att upphöja den till någon sorts europeisk politik. Varför är ni för det ena men inte för det andra? Det har vi ju förklarat här. Den ena talaren efter den andra från Alliansen har svarat på de frågorna. Jag kan upprepa det. Vi har analyserat och sett att det är rimligt att ha ett bindande mål när det gäller hur mycket unionens utsläpp ska minska till 2030, men på de andra områdena har vi inte analyserat färdigt, vare sig nationellt eller på EU-nivå, och kan därför inte ställa oss bakom bindande mål.
Herr talman! Det fanns ju en fråga till som inte alls fick svar, nämligen om EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Det är ju någonting som tas upp i det här betänkandet. Det vore väldigt intressant att få veta Kristdemokraternas ståndpunkt, om man vill reformera det här systemet så att det börjar fungera. Sedan tycker jag, Mats Odell, att du har ett grundläggande felaktigt synsätt här. Du säger att vi inte i dag ska kasta oss in i målsättningar för hur mycket förnybar energi vi ska ha och vilken form av energieffektivisering vi ska göra. Vi måste analysera målet noggrannare. Det var direkt det du sade. Men det är inte målsättningarna som det handlar om nu. Det är formen, huruvida man ska ha bindande krav på energieffektivisering och förnybar energi inom EU. Det är det som är frågan, inte nivåerna, hur mycket mer förnybar energi vi ska producera i Sverige, Belgien och Tyskland eller något sådant. Det är inte det som den här frågan handlar om. Jag förstår också att det är en väldigt grannlaga uppgift att ro i land. Det är någonting som man tar senare. Nu är det bara formen, Mats Odell, och formen har ni sagt ja till vad gäller minskningskravet, hur mycket koldioxiden ska minska med. Den formen är ni helt på det klara med, och där tycker ni precis som vi att vi ska ha bindande krav för hur mycket koldioxiden ska minska. Men det ska uppenbarligen inte vara bindande krav för förnybar energi och energieffektivisering. Det är det jag vill ha svar på, och det är det som Lise Nordin och som Socialdemokraterna också vill ha svar på.
Herr talman! När det gäller den fråga som Jens Holm upprepar för jag vet inte vilken gång i ordningen, han har fått minst fyra svar på den, kan mitt svar upprepas igen, men jag tycker att det blir en ganska meningslös diskussion. Däremot vill jag gärna säga att EU:s utsläppshandelspolitik måste reformeras. Dock rymmer detta ett moraliskt dilemma, tycker jag. Att det finns så mycket utsläppsrätter beror till allra största delen på att man har varit framgångsrik med att spara. Man har minskat utsläppen. Då har det blivit många utsläppsrätter. Hoppsan, här var ni framgångsrika! Då kommer vi och förändrar spelplanen igen. Det finns ett dilemma i detta. Lönar det sig att göra det här? Det kommer bara att annulleras längre fram. Det är viktigt att detta på ett grannlaga sätt. Det är det som är det gemensamma. Ska man sikta så långt som det här arbetet gör nu, decennier framåt i tiden, är det viktigt att man analyserar och att man får fram sådant som man kan stå upp för och känna att här är de mål som vi sätter upp, de metoder och de medel som vi ska använda välgrundade. Där är vi inte ännu. Det är därför som vi har lite olika syn på hur det här ska gå till. Men jag är övertygad om, herr talman, att vi har samma ambitioner om att genom kloka beslut försöka rädda det här klotets fortsatta överlevnad.